Herr talman! Låt mig i anslutning till fru Sundbergs anförande säga, att jag inte tror att man i den här kammaren kan säga att något parti visar ett speciellt intresse på detta område. Jag tycker att den här frågan fångar alla och bör fånga alla, därför att den är så viktig för hela vår framtid. Emellertid är det klart — jag tror att fru Sundberg delar den uppfattningen — att vi många gånger tvingas att prioritera olika områden. Man kan inte komma ifrån det, och det är klart att vi som tillhör majoritetspartiet har tvingats att i utskottet göra det. Ur fru Sundbergs synpunkt kan det vara felaktigt. Det är däremot som jag ser det riktigt. Låt mig säga här att Algot Holmberg och Söner och Weibullsholm — jag tror för övrigt att fru Sundberg nämnde det — numera är ett företag. Det är inte längre två företag. Båda två har gjort betydande insatser på olika områden. Det är riktigt, som fru Sundberg säger, att Algot Holmberg väl har varit pionjär bl.a. på sojabönans område. Det kan man inte bestrida. Men företaget har också gjort andra insatser för det mellansvenska jordbruket, t.ex. lyckats att få fram en stråstark vetesort och därvidlag nått betydligt längre än man för närvarande har gjort vid Weibullsholm. Jag vet inte hur långt man där har kommit på det området. Jag tror att man skall komma ihåg, när man diskuterar detta, att vi för ett antal år sedan införde växtförädlingsavgifter. Det tror jag var ett riktigt och klokt beslut. Huruvida dessa avgifter är tillräckliga eller inte undandrar sig mitt bedömande. Men man kan ju inte helt bortse från dem. Nu höjer vi anslaget till Weibullsholm med 5 000 kronor för att bevara ett genetiskt värdefullt ärtmaterial, alltså för att behålla det inom landets gränser, så att det inte går ur landet — det är den enda satsningen vi gör — och vi ger 30000 kronor till Algot Holmberg och Söner. Detta innebär samma anslag som förra året, bortsett från de 5 000 kronorna. Det är klart att många kan säga att det är för litet pengar som ges och att vi måste satsa mera för att få fram ett proteinrikt foder. Men varje parti som befinner sig i en sådan situation att det har ett inflytande i samhället kommer — det vill jag säga till fröken Wetterström som har väckt en motion på denna punkt och herr Hansson i Skegrie — alltid att tvingas in på frågan om vad man skall prioritera. Jag kan inte instämma i så förfärligt många högeruttalanden, men herr Carlshamre höll häromkvällen ett anförande, som jag tyckte var utomordentligt på den punkten. Där kom han just in på hela frågan om prioritering i frågor, där man kan tycka, att det är nödvändigt att göra på det ena eller andra sättet men där man tvingas att ta hänsyn till andra synpunkter.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

Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att påtala den bristande konsekvensen i tal och handling från regeringspartiets sida. Herr Persson i Skänninge sade att intresset för växtförädlingsfrågorna fångar oss alla. Vid en tidigare punkt framhöll jag, att den radiobiologiska forskningen har en utomordentlig betydelse för just växtförädlingen.

Herr talman! Jag skall bara säga herr Hansson i Skegrie ytterligare en sak på denna punkt, eftersom jag glömde att göra det tidigare. Behövs statsagronomtjänsten kan man vända sig till naturvårdsverket som har 9,5 miljoner kronor till sitt förfogande. Bedöms saken vara så viktig kommer nog tjänsten att inrättas. Säg inte ideligen, herr Hansson i Skegrie, att vi inte har intresse för dessa frågor, ty det är fel. Jag vill gärna försäkra att vi har samma intresse som herr Hansson i Skegrie.
Herr talman! Tyvärr måste jag rätta herr Persson i Skänninge ännu en gång. Statsagronomtjänsten gäller vattenvården och icke radiobiologin. Det var den senare som skulle ha professuren.

Herr talman! Jordbruksutskottets utlåtande nr 1 behandlar inte bara jordbruksekonomiska utan även skogsekonomiska spörsmål. Skogen är en av vårt lands förnämsta råvarukällor. Den svarar för råvaran till en betydande del av den svenska exporten, och skogsbruket är därför mycket viktigt för vårt lands ekonomiska utveckling. Varje möjlighet som tillvaratages för att förbilliga förädlingen av de skogliga produkterna bidrar därför till att stärka konkurrenskraften hos våra industrier på skogens område ute på världsmarknaden. Transportkostnaderna för råvaran, d.v.s. virket, utgör en ansenlig del av hela förädlingskostnaden. Ungefär 20 procent av förädlingskostnaderna utgöres av kostnader för virkets transport från skogen fram till förädlingsstället. Det är därför självklart att varje förbättring av vägnätet som kan förbilliga transportkostnaderna är en betydande rationaliseringsåtgärd som inte får försummas. Detta har också skogsstyrelsen framhållit i sin framställning om anslagsäskanden för vägbyggnader på skogsmark i enskild ägo. Bland annat har skogsstyrelsen pekat på den tekniska utvecklingen på transportområdet. Skogsbilvägnätet motsvarar inte tidens krav i vad gäller bärkraft. Var och en förstår att det blir betydande fördyringar om vägarnas bärkraft är så dålig, att transportfordonen måste lasta om upprepade gånger för att få full last för den fortsatta transporten på de stora vägarna fram till förädlingsstället. En förstärkning av detta vägnät är därför en god ekonomisk åtgärd. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition i ärendet har jordbruksutskottet under punkten 24 i förevarande utlåtande hemställt om statsbidrag med högst 6 miljoner kronor till skogsodling på sämre jordbruksmark samt högst 14,5 miljoner kronor till vägbyggnader på skogar i enskild ägo. I reservationen 4 vid denna punkt har reservanterna hemställt om en nedbantning av anslaget till skogsodlingsåtgärder med 2,5 miljoner kronor och begärt att det beloppet i stället skall läggas till anslaget för vägbyggnader. Det är sålunda här fråga om en omfördelning mellan anslagsposterna, ingen uppräkning av det äskade totala anslaget. Det gäller prioritering och en värdemässig bedömning av de båda anslagen. Jag frånkänner inte anslaget till skogsodling betydelse, men sådan odling är en åtgärd på lång sikt. Man bör kanske också skynda långsamt med skogsodling på åkerjord. En beräkning av det framtida behovet av åkerjord bör nog göras innan en alltför omfattande skogsodling på åkermark företages. Vad som nu i allra högsta grad är aktuellt är att skapa så goda konkurrensförutsättningar som möjligt för skogsindustrin, som är en mycket betydande exportnäring med skogen som råvarukälla. Det torde sålunda inte vara svårt att göra denna prioritering mellan anslaget till skogsodling och anslaget till byggande och förstärkning av skogsbilvägnätet. Ett ökat anslag till skogsbilvägarna är en för dagen väl försvarbar rationaliseringsåtgärd.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

Herr talman! Jag delar herr Perssons i Heden uppfattning att förutsättningen för att man skall kunna få ut ett vettigt resultat av skogsbruket är att man har hyggliga kommunikationer. På denna punkt råder alltså inga delade meningar. Den fråga som tagits upp i reservationen gäller det belopp som enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle användas för odling av skog på sämre jordbruksmark. Reservanterna har menat att det är angelägnare att bygga vägar för en del av dessa pengar, och de har därför föreslagit en annan fördelning än den av Kungl. Maj:t gjorda. Vi har ansett att de siffror som redovisas i propositionen och de avvägningar som gjorts av regeringen varit riktiga, och vi har därför godtagit propositionens förslag.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 Fråga är, om man ändå inte vunne mest på att ha väganslagen koncentrerade på en hand för att få ut det mesta möjliga av de pengar som man satsar. Detta är min personliga uppfattning, som jag velat deklarera inför kammarens ledamöter. Jag har i övrigt inget att anföra utöver vad utskottet skrivit. Jag ber alliså att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! En mycket betydande försämring av lönsamheten inom skogsbruket har ägt rum under de senaste åren. Denna lönsamhetsförsämring får omfattande återverkningar på hela samhället. Om inte skogsnäringen genom strukiurrationalisering kan erhålla en lönsamhet som gör den konkurrenskraftig internationellt sett, blir följden, och vi har redan sett exempel därpå, allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Detta påverkar samhällsutvecklingen och näringslivet i vidsträckta delar av vårt land och medför även kapitalförstöring av de tillgångar som är bundna till olika led i skogsproduktionen. Den hotande lönsamhetskrisen synes endast kunna avvärjas genom snabba kostnadssänkningar, då en intäktsstegring är orealistisk. En ökad utbyggnad av skogsvägarna måste i denna situation ges hög prioritet. Ett välutbyggt skogsbilvägnät är en grundförutsättning för att såväl virkets avverkning och transport som skogsvården skall kunna mekaniseras och driften rationaliseras. I norra Sverige kan en vägutbyggnad hindra nollområdets utbredning och genom en minskning av transportkostnaderna möjliggöra bättre utnyttjande av produktionsresurserna. Den pågående nedläggningen av allt fler flottleder accentuerar också behovet av en snabb utbyggnad av vägnätet. Beträffande Jämtlands och Västernorrlands län gäller att utöver biflottleder även huvudflottleder försvinner under de närmaste åren. I sin anslagsframställning har skogsstyrelsen uttalat att en höjning av skogsvägsanslaget är mycket angelägen. Styrelsen har prioriterat detta anslag särskilt med hänsyn till den omedelbara kostnadssänkande effekt som byggande av skogsvägar får för skogsnäringen. Angelägenhetsgraden framgår även av att skogsstyrelsen framhållit att, om så är nödvändigt, andra anslag kan minskas till förmån för väganslaget.

Vi har klart för oss att budgetläget är sådant, att det inte kan bli fråga om en anslagshöjning utan endast om en omfördelning.

Vi vill därför förorda att det övervägs en temporär begränsning av bidragsramarna till statsbidragsbevillning till skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark under förutsättning att det kan komma skogsvägarna till godo. En sådan åtgärd skulle även ge ett direkt tillskott till sysselsättningsmöjligheterna, och det är nog så angeläget i de län som berörs. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4.

Herr talman! Avvägningen gäller, herr Persson i Skänninge, vilka prioriteringar som skall göras inom ramen för det sammanlagda anslaget. Vi reservanter har den uppfattningen, att det i nuläget är mycket väsentligt att åstadkomma så låga förädlingskostnader som möjligt för skogsindustrin, så att den kan stå sig i konkurrensen. Det råder ju en synnerligen hård konkurrens på utlandsmarknaden, och det gäller att ta vara på alla tillfällen att hävda sig i denna konkurrens. Det är inte bara de olika ägarkategorierna inom skogsområdet som berörs, utan saken har betydelse för hela vårt lands ekonomi på grund av att — som jag sade i mitt första inlägg — skogsindustrin är en av de stora exportindustrierna. Därför torde det i nuläget vara nödvändigt att vidta sådana åtgärder som snabbt och effektivt medverkar till en förbättring av dessa konkurrensmöjligheter. Transportområdet är härvidlag mycket betydelsefullt, ef tersom väl en femtedel av förädlingskostnaderna utgöres just av transportkostnader. Vad beträffar skogsodlingen kan nämnas att jag inte ifrågasatt annat än att den har sin betydelse, men det är en fråga som är lagd på lång sikt. Om man för något år skulle vänta med att så att säga »explodera fram» denna skogsodling, utgör det ingen fara. Vad som är fara härvidlag är att vi ställs utanför möjligheterna att konkurrera med andra länder på det skogsekonomiska området. Vi har sett saken så att denna förutsättning måste skapas. Så är inte fallet om man väntar med skogsodlingen på åkermark. Skogsodling är dessutom en av de sämst lönsamma åtgärder som man kan ge sig in på. Förräntningen är här inte större än mellan 2 och 3 procent på det nedlagda kapitalet. En förbättring av våra skogsvägar medför däremot en väsentligt höjd förräntningsprocent och därtill också en förbättrad konkurrensförmåga. Jag vidhåller mitt yrkande, herr talman!
Herr talman! Litet pengar får väl ändå skogsnäringen för byggande av vägar, herr Persson i Heden! Via jordbruksdepartementets huvudtitel utgår 14,5 miljoner kronor. Visserligen utgår 500 000 kronor till fritidsvägarna, ty till dessa kan man få litet högre statsbidrag. Därutöver kommer för innevarande budgetår att utgå ungefär 11 miljoner kronor från AMS-medel. Om jag tolkar herr Larsson i Norderön riktigt sade han att konjunkturerna nu är dåliga och att läget är skärpt. Men AMS pengarna och de dåliga konjunkturerna hänger faktiskt samman. I och med att man får litet besvärligheter på arbetsmarknaden i dessa län kommer detta omedelbart att föra med sig att vägbyggnader i AMS:s regi kommer till stånd. dan att det är så dåliga konjunkturer att ingen vill satsa pengar för att odla på sämre jordbruksmarker. Men är detta riktigt? Om tiderna är så dåliga som herr Larsson i Norderön vill göra gällande, vill man då äventyra pengar med att satsa dem på skogsvägar? Herr Persson i Heden, som är den ständige optimisten, tror naturligtvis att det här kommer att ordna upp sig och att det bara är en tidsfråga när det blir bättre konjunkturer. Om jag inte minns fel har vi i dag 160 000 hektar som inte har någon produktion, och ungefär 60 000 hektar per år behöver planteras. Att så sker är väl också av värde. Därför tycker jag att motiveringarna på detta område går något isär. Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I första hand gäller det väl att på ett ändamålsenligt sätt kunna tillvarata den skog som är avverkningsbar och som måste avverkas ur rent skogsekonomisk synpunkt. Vi måste väl, herr Persson i Skänninge, se till att vi i största möjliga utsträckning på ett ekonomiskt sätt drar nytta av den mångenstädes redan överåriga skog som finns. I denna teknikens tid, då vi använder stora och tunga lastbilar och traktorer för transporter, är det nödvändigt att se till att vägnätet får en tidsenlig utformning. Att det är det första vi måste göra torde väl inte vara svårt att förstå, herr Persson i Skänninge. Det anslag som har äskats, 14,5 miljoner kronor, har ingen anmärkt på, utan det är bra. När man har möjlighet att få ytterligare 2,5 miljoner kronor utan att det belastar budgeten, och man vet att behovet är stort, torde det vara än bättre. Skogsodlingen är inte lönsam, det är klart bevisat i ekonomiska kalkyler. Trots detta skall vi givetvis odla skog på den sämre jordbruksmarken — men först då vi har sett hur stor areal vi kan lägga till skog utan att göra avkall på beredskapen. Kanhända den dag kommer, då vi behöver använda den skogsodlade åkermarken till annat ändamål än skogsproduktion. Enligt herr Persson i Skänninge skulle vi av AMS-medel få 11 miljoner kronor; men arbetsmarknadsstyrelsen ämnar stoppa alla beredskapsarbeten efter den 1 april. Därmed får vi inga pengar till skogsbilvägar av arbetsmarknadsstyrelsen. I så fall är det väl nödvändigt att vi utnyttjar så mycket som möjligt av de resurser som finns för att vi skall kunna få en förbättring av vårt vägnät. Det är onekligen den mest ändamålsenliga rationaliseringsåtgärden.

Herr talman! Vi har väl inte tänkt oss att vi är några experter på nationalekonomi, vi som har undertecknat detta motionspar. Jag åberopar dock än en gång att vi motionärer är ense om vår bedömning. Det torde ändå vara klart att räntabiliteten i en planteringsåtgärd får beräknas på oändligt lång tid framåt jämfört med räntabiliteten i en skogsbilväg, som kan bidra till att minska nollzonerna i våra områden. Det är närmast denna avvägning som gör att vi begär en temporär omfördelning. Jag anser att vi har fullt fog för det förslaget.

Herr talman! Under denna punkt behandlas den framtida organisationen för utbildningen vid skogsskolorna. En skogsteknikerkurs föreslås ersätta den nuvarande utbildningen vid skogsskolorna. Veckotimantalet skall enligt förslaget bli 35 mot hittills 40. Det innebär att det totala antalet undervisningstimmar kommer att minska med 285. Yrkesutbildningskommitténs majoritet och Kungl. Maj:t föreslår att teknikerkursen skall omfatta tre terminer. En ledamot av kommittén, herr Nils B. Hansson, har avgivit en reservation vari han föreslår att kursen skall omfatta fyra terminer eller att den skall bli tvåårig. Denna uppfattning har delats av många remissinstanser, bl.a. av skogsstyrelsen som är en väsentlig remissinstans i detta avseende.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 Under denna punkt behandlas också frågan om antalet skogsinstitut. Kommittén har föreslagit tre sådana. I propositionen föreslås två, ett i Sollefteå och ett i Värnamo. I Mellansverige föreslås inget institut. Jag tror dock för min del att det blir nödvändigt med ett skogsinstitut även där. Behovet av fler skogsinstitut framgår även av motioner som har väckts i samband med propositionen. I andra motioner yrkas förändringar i fråga om förläggningsorterna. För min del anser jag att många vägande skäl anförts i motionerna för såväl andra förläggningsorter som ett institut i Mellansverige. Kungl. Maj:t bör enligt min åsikt ytterligare pröva denna fråga. Detta har jag framfört i reservationen 5.2 c, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Det är närmast den fråga som berörs i reservationen 5.2 c under punkt 28 som föranleder mig att ta till orda. I årets statsverksproposition framläggs förslag om inrättande av två skogsinstitut, varav det ena föreslås 1okaliserat till norra Sverige. När det gäller förläggningen av det norra skogsinstitutet har man diskuterat Bispgården, Lycksele, Älvsbyn och Sollefteå, och Kungl. Maj:t har stannat för Sollefteå. Av skäl som inte redovisas har Östersund inte kommit med i diskussionen. 969 har vi motionärer aktualiserat Östersund, som enligt vår mening har mycket goda förutsättningar som lokaliseringsort för det norra skogsinstitutet. Eftersom dessa förutsättningar tidigare inte redovisats skall jag helt kortfattat be att få göra det. Motionärerna hävdar att de skogliga och skogsindustriella förutsättningarna i Östersund är fullgoda. Där finns Öövningsskogar och skogliga institutioner. Östersund är ett stort och växande skogligt administrativt centrum. Skogsvårdsstyrelsen, domänverket, SCA och Jämtlands skogsägareförening har där förhållandevis stora staber av skogligt utbildad personal. Vad beträffar domänverket har den förändringen skett, att Sollefteå överjägmästardistrikt har dragits in och till större delen lagts under Östersunds överjägmästardistrikt. Dessutom finns i Östersund skogsbyråer och andra institutioner med personal som har skoglig anknytning. Denna koncentration av den skogliga administrationen med representanter för alla olika skogsägargrupper ger stora möjligheter att knyta lämpliga kontakter och att komma över lämpliga övningsobjekt. Det finns också en positiv inställning hos samtliga skogliga organ till att i sin långtidsplanering ta hänsyn till den skogliga utbildningens behov av övningsobjekt. De skogliga förhållandena i övningsområdet omfattar kalfjäll samt skogsmark på silurområdet, granitområdet och gnejsområdet. Det finns alltså olika betingelser för skogsodling. Det finns skogsindustrier mycket nära Östersund — både massaindustrier, spånplattefabriker och sågverk. Detta förhållande borde erbjuda gynnsamma förutsättningar för studier, bl.a. i organisation och utförande av kontinuerliga fjärrtransporter. Efter hand som flottningen minskar i betydelse bör det vara väsentligt för eleverna vid skogsinstitutet att studera terrängtransporternas hopknytning med vidaretranspor terna. Sådana studier kan mycket väl ske i detta område, där det finns terminaler vid järnväg och vid s.k. virkestorg. Det finns enligt vår mening knappast bättre förutsättningar på något annat håll i landet att studera dessa för skogstekniker så betydelsefulla uppgifter. Skolväsendet i övrigt är mycket differentierat och väl utbyggt i Östersund. Gymnasiet har etf upptagningsområde på över 100000 personer och är därmed det största i Norrland. Östersund är en stor skolstad. Det finns en hel del andra förhållanden som talar för vårt förslag, men jag skall inskränka mig till det anförda. Jag vill endast ytterligare framhålla att nyinvesteringarna för ett skogsinstitut i Östersund skulle bli relativt små på grund av de överlägsna möjligheterna till samutnyttjande av vissa undervisningsresurser: skogsinstitut, skogsbruksskola och yrkesskola. Ingen av de orter som har nämnts i den tidigare diskussionen kan uppvisa större ekonomiska fördelar. En hel del av de sakförhållanden som vi ville fästa uppmärksamheten på har inte beaktats eller redovisats i förslaget till lokalisering av det norra skogsinstitutet. Inte minst mot bakgrunden av att undervisningen vid skogsinstitutet kommer att fortgå ett antal år vid Bispgårdens nuvarande skogsskola i Jämtland synes det vara möjligt att göra ytterligare överväganden innan man fastställer lokaliseringsorten. Vi anser att de synpunkter vi har framfört i vår motion borde läggas till grund för en allvarlig prövning, och vi hemställer därför att lokaliseringen av norra skogsinstitutet görs till föremål för ytterligare överväganden. Vi föreslår också riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj:t att därefter fatta beslut i berörda 1okaliseringsfråga. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag har avgivit en blank reservation under denna punkt och vill göra några kommentarer till den. I det mesta delar jag utskottets mening om den reform av skogsteknikerutbildningen som här föreslås. Men jag har en något avvikande mening när det gäller lokaliseringen av skogsinstitutet i Norrland. De kriterier som ligger till grund för lokaliseringen kan godtas, men den värdering av de skilda kriterierna som lett till förslaget att placera skogsinstitutet i Sollefteå kan diskuteras. Det är främst tvenne förhållanden som utredningen och Kungl. Maj:t funnit ha avgörande betydelse när det gäller Sollefteå, nämligen möjligheten till en viss samordning mellan skogsinstitutet och skogsbruksskolan därstädes. Samtidigt åberopas vid jämförelsen méd Lycksele den något längre vegetationsperioden för Solefteås del.

I Lycksele finns tre storskogsbolagsförvaltningar, fyra domänrevirförvaltningar, domänverkets maskinstation, frökläng och kursgård. Lyckseles närhet till Umeå universitet borde också ha varit en faktor av betydelse. Vid universitetet bedrivs nämligen redan en viss skoglig forskning. Vidare har institutet för skogsförbättring förlagts till detta område. Jag tror att en helt objektiv värdering av de skilda kriterierna skulle ha fällt utslag till Lyckseles förmån. Men, herr talman, med hänsyn till det läge vari frågan nu befinner sig har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag har skrivit under motion 969 i denna kammare, och jag skall be att få motivera den. Innan den här frågan avgörs borde en annan viktig fråga, som sammanhänger med den skogliga utbildningen, ha utretts och beaktats. Jag instämmer i vad föregående talare har sagt om den motivering som vi har lämnat i motionen. Utskottet följer propositionens förslag då det gäller antalet skogsinstitut, som skall ersätta skogsskolorna, och föreslår att det skall finnas två. De från skogsinstituten examinerade föreslås få titeln skogstekniker. Vidare föreslås att skogsmästarskolan tills vidare skall vara underställd skogshögskolan. Inrättandet av nämnda undervisningsanstalter är icke enbart en yrkesutbildningsfråga, utan i hög grad en landsbygdsoch miljövårdsfråga och bör därför diskuteras även från dessa synpunkter. Om man nämligen vill genomföra ett brett och samtidigt genomträngande naturvårdsprogram, bör hela det nät av naturanknutna skolor som jordbruksdepartementet förfogar över inom jordbruket och skogsbruket kunna betraktas som instrument för genomförandet av naturvårdspolitiken. Man bör välja ut ett antal skolor, som ur skilda synpunkter kan passa för olika uppgifter i ett program av det skisserade slaget, och ge dessa skolor förstärkta resurser för att bl.a. driva vidareutbildning och fortbildning inom naturvårdsområdet. I alldeles särskilt hög grad kommer härvid de skogliga läroanstalterna i blickpunkten. Skogens folk behandlar åtgärdsmässigt större delen av Sveriges natur, och i deras utbildning ingår redan från början en mängd ämnen som är av grundläggande betydelse för miljövården. Den utredning som tillsattes 1962 har inte i någon utsträckning diskuterat synpunkter av närmast berörda slag, vilka kanske först på senare tid blivit aktuella. Jag vet inte heller om utredningen haft sådana direktiv. I stället föreslås minskad undervisning i naturvård vid instituten i jämförelse med undervisningen vid skogsskolorna. Om man betraktar skogsskolorna— skogsinstituten som lämpliga organisationskärnor för anknytande utbildning inom naturvårdens område, följer härav bl.a. att de bör ligga inom geologiskt, biologiskt och botaniskt skilda och representativa områden. I vårt land borde ur denna synpunkt minst tre skogsinstitut kunna försvara sin plats. I debatten på senare tid har man beträffande vidareutbildningskategorier, som kan komma i fråga när det gäller naturvård, fört fram sådana, vilka i egenskap av tjänstemän sysslar med landsbygdsfastigheternas utnyttjande inom skogsbrukets, jordbrukets och lantmäteriets organ och vidare vissa kommunala tekniker och förtroendemän. I Norge diskuteras för närvarande på departementsnivå införande av en dylik vidareutbildning vid skogsskolorna. För en insats på ett bredare plan har förts fram tanken på skogsskolorna— skogsinstituten som undervisningscentra inom naturvårdsområden för specialiserad turism enligt amerikansk modell. Herr talman! Vid avgörandet av frågan om skogsinstitutets placering i Norrland borde tanken på att välja en förläggningsort i Jämtlands län kunna bli föremål för en mera allsidig prövning. Den skogsskola som för närvarande finns i Bispgården har fungerat mycket bra. Jag har själv genomgått utbildning där och känner väl till förhållandena. Där finns tillräckligt med övningsskogar, och provytor på olika höjdlägen finns redan färdigställda. Kostnaderna för byggande av institutet och dess lokaler skulle bli betydligt lägre där än i Sollefteå, eftersom man redan har en hel del anordningar i Bispgården. Men det är inte enbart uppbyggnad av lokaler som kostar pengar. Också iordningställande av skogliga försöksobjekt, röjning, gallring, slutavverkning och planteringsytor kräver ekonomiska insatser. I Bispgården finns rikligt med sådana här anläggningar och alltså möjligheter för staten att spara några miljoner kronor. Kommittén har sagt sig inte kunna acceptera Bispgården som förläggningsort för institutet, trots att man finner de skogliga förutsättningarna, rekryteringsområdet och nuvarande skollokaler tillfredsställande. Man vill placera institutet i eller nära intill en gymnasieort. Jag kan nämna att avståndet från Bispgården till Sollefteå är 45 kilometer. Ett sådant avstånd är ingalunda avskräckande med dagens kommunikationsmöjligheter. Lärare från Sollefteå skulle således kunna utnyttjas i det här fallet. Men anses det alldeles nödvändigt att placera institutet intill en gymnasieort är Östersund en mycket lämplig sådan, inte enbart med tanke på förläggningsorten utan också beträffande rent skogliga förhållanden. I egenskap av anställd vid skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län känner jag väl till dessa förhållanden. Domänverket har också uttalat sig för Östersund. Någon mera sakkunnig instans för ett uttalande i den här frågan kan man väl knappast finna. Herr talman! Jag hoppas att denna viktiga fråga blir föremål för ytterligare utredning, framför allt i vad gäller förläggning av institutet till Jämtlands län. Jag skulle nog ha varit mera tillfredsställd om utbildningstiden = utsträckts till att bli tvåårig, vilket rimmat bättre med de krav som numera ställs på den skogliga personalen.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

Herr talman! Det är faktiskt med stor tillfredsställelse man kan konstatera vilken stor uppmärksamhet skogsbruket tilldrar sig trots de bistra tiderna för denna näring. Frågan om den skogliga utbildningen har föregåtts av långa och tidsödande utredningar. Jag skall här begränsa mig till att i förbigående nämna att inte mindre än 14 motioner blivit föremål för behandling av utskottet i den här speciella frågan, vilket också varit en bidragande orsak till reservationen 5 vid punkten 28. Jag skall också erinra om att det är om lokaliseringen som den stora striden står. I övrigt tror jag att herrar motionärer och de talesmän som har företrätt reservanterna inte har så mycket att invända emot Kungl. Maj:ts förslag. Den inbördes träta som nu pågått ifrån denna talarstol, får ni väl så småningom klara ut på annat håll. Jag tror att vi får lov att hålla oss till vad som är aktuellt för dagen. En annan sak är också att här har utbildningstidens längd ifrågasatts. Det är självklart att man kan ha delade meningar om vad som i det avseendet kan vara riktigt, men efter den omfattande utredningen får man väl utgå ifrån att skogsbrukets yrkesutbildningskommitté inte är helt inkompetent utan måste ha förståelse för hur lång utbildningstiden bör vara. Även <intagningsförhållandena vid skogsinstituten har tagits upp här. Yrkesutbildningskommittén har bedömt situationen så att man skulle ta in 96 elever per år. Remissinstanserna däremot har utgått ifrån att det då skulle uppstå en överproduktion av skogstekniker i första hand, och det skulle innebära att vederbörande skulle bli sysslolösa, och vem är betjänt av det? Ifrån remissinstansernas sida förordar man att intagningskapaciteten skall bli 60 elever per år. Det är med sannolikhet mot denna bakgrund som Kungl. Maj:t inte har stannat för kommitténs förslag. Det finns dessutom utrymme för vidare utbildning. Ifrån utskottets sida ansluter man sig till Kungl. Maj:ts förslag om intagning av 60 elever per år. En annan angelägen fråga gäller förläggningsorten för dessa skogsskolor. Jag snuddade vid den frågan förut. Det var när jag sade att man skulle få klara upp trätan därom på egen hand. Frågan är emellertid inte så märkvärdig, om man prövar de olika argumenten. Det har sagts från kommitténs sida att Sollefteå ligger bra till ur flera synpunkter. Jag skall deklarera min högst personliga uppfattning. Jag känner inte till förhållandena så ingående, men man får väl förlita sig på att, om man tillsätter en utbildningskommitté, bör det vara angeläget för kommittén att bemöda sig om att inför uppdragsgivaren presentera det förslag som kommitterade anser vara det bästa tänkbara. Det har från Kungl. Maj:ts sida sagts att man skulle begränsa sig till två skogsinstitut, varav det ena skulle vara förlagt till Sollefteå och det andra till Värnamo. Jag tror det var herr Jonasson som snuddade vid att det borde finnas ett också i Mellansverige. Med anledning därav vill jag framhålla, att det har påpekats från utredningskommitténs och från Kungl. Maj:ts sida, att skogsmästarskolan i Skinnskatteberg kommer att finnas kvar. Den ligger väl i så fall bra till enligt herr Jonassons uppfattning. Jag föreställer mig att den som har gått igenom skogsinstitutet så småningom kanske kommer underfund med att vidareutbildning är erforderlig. Därför borde herr Jonasson och andra som hyser samma uppfattning kunna känna sig tillfredsställda. Herr Larsson i Norderön yrkar liksom herr Jonasson att frågan skall utredas på nytt. Vad som i så fall skall utredas är för mig alldeles obegripligt. Frågan har ju varit föremål för en så pass allsidig utredning att man nog inte gärna kan åstadkomma någonting därutöver. Jag skall inte ta upp tiden med att granska kommitterades olika önskemål utan föreställer mig att reservanterna så småningom återkommer, och det kan kanske ge upphov till ett nytt framträdande i denna debatt. Herr talman! Jag yrkar som sagt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall yttra endast några få ord. När herr Eskilsson säger att man bör klara sig med två institut utgår han väl från utredningens uttalande beträffande undervisningstidens längd. Men kammarledamöterna kan ju följa den pågående utvecklingen och den som är att förutse, speciellt när det gäller naturvården. Denna kommer säkert att kräva större arbetsinsatser och medföra större krav på utbildning. Jag tror därför att en utbildning på naturvårdssidan knappast kan förläggas till lämpligare platser än till skogsinstituten, och detta har varit avgörande för mig.
Herr talman! När man läser utskottsutlåtandet liksom även kommittéutlåtandet finner man att Jämtlands län faktiskt fått ett mycket bra betyg. När det fått ett sådant betyg och domänstyrelsen samtidigt ger sitt stöd finns det i alla fall enligt min mening skäl att ompröva placeringen. Det gäller även utredningen. Jag tog ju också särskilt upp miljövården och tänkte att den kommande utredningen kanske också skulle kunna ta upp de här viktiga frågorna som även berörts av herr Jonasson, framför allt miljövården. Det senare spörsmålet är för närvarande så viktigt att man inte kan bortse från det i detta sammanhang med hänsyn till den utbildning som tidigare ingått i skogsskolornas verksamhet. Här har naturvården verkligen haft en viktig plats, men nu har det prutats på denna punkt, vilket jag finner en smula anmärkningsvärt.

Herr talman! Det är med all sannolikhet inte mycket att strida om i fortsättningen. Vad som sagts är sagt, och ingen vill väl avstå från de planer man tidigare umgåtts med. Det förefaller mig emellertid egendomligt att man beträffande den skogliga utbildningen plötsligt faller för frestelsen att dra in naturvården i debatten. Jag vill inte påstå att den ligger så mycket vid sidan av saken, men avsikten är förmodligen att man vill försöka invagga kammarledamöterna i den tron, att det är så naturnödvändigt att inrangera miljövården. Enligt min mening är detta att gå litet för långt, men jag vill gärna betygsätta både herr Wikners och herr Jonassons finurlighet i sammanhanget med om inte stort A så litet a.

Herr talman! Jag vill instämma i herr Jonassons anförande när det gäller utbildningstidens längd. Enligt min mening är det beklagligt att utbildningstiden skurits ned. Som herr Jonasson framböll är = studieprogrammet för skogsskoleeleverna redan nu ganska ansträngt och detta är att beklaga eftersom det drabbar just ämnet naturvården. Det är inte oväsentligt — vilket herr Eskilsson påstod — att dra in de resonemangen i debatten. Det finns ett protokoll från ett sammanträde i arbetsmarknadsstyrelsen i oktober, i vilket generaldirektör Bertil Olsson säger ungefär att skogsskoleeleverna bör meddelas vidgade kunskaper inom naturvården, eftersom de eleverna är synnerligen lämpade för naturvårdsarbete. I dag finns det inte tillräckligt med arbetsuppgifter för dem, sade Bertil Olsson vidare, men vi skall vara realistiska. Om några år kommer man att ropa efter folk för arbetsuppgifter på detta område. När man skall ta ställning i denna fråga är naturligtvis utbildningstidens längd och antalet skogsinstitut av helt avgörande betydelse. En sak är också helt klar, nämligen den att om man inte lägger in naturvårdsutbildning i skogsinstitutens undervisning, så räcker det med de två institut som här föreslagits. Om man däremot anser — som många gör — att naturvårdsutbildningen skall tas in i skogsinstitutens program, så kommer det helt säkert att behövas större utbildningskapacitet. Därför är denna fråga inte oväsentlig i sammanhanget. Vad beträffar lokaliseringen av skogsinstituten vill jag ansluta mig till vad herr Larsson i Norderön sade om Östersund som lämplig lokaliseringsort. När utredningskommittén nu inte har funnit det angeläget att förlägga instituten till orter av Östersunds karaktär, ställer jag mig tveksam till sakskälen i kommitténs resonemang. Om skolan skall omlokaliseras, så bör den förläggas till en ort som väsentligt skiljer sig från den nuvarande i utbildningsoch kommunikationshänseende. Bispgården accepteras inte av kommittén, som dock finner de skogliga förutsättningarna, rekryteringsområdet och skollokalerna där = tillfredsställande. Man hävdar att det för en ökning av kapaciteten där fordras alltför stora investeringar. Jag har svårt för att finna någon logik i de motiveringarna. Man beräknar investeringskostnaderna för en förläggning till Sollefteå till 4,3 miljoner, räknat i 1967 års penningvärde. När institutet skall stå klart 1973 har det helt säkert kostat omkring 5 miljoner kronor. Skollokalerna i Bispfors, där institutet nu ligger, är i mycket bra skick, och man kan därför räkna med att en utbyggnad där till full kapacitet skulle kunna göras för maximalt 1,5 miljon kronor. Då skulle man med andra ord spara 3 miljoner kronor. Vad är det då som talar för en flyttning till Sollefteå? Ja, enligt min mening är det endast närheten till gymnasieorten. Men eftersom Bispfors som sagt ligger på acceptabelt avstånd från universitetsort, endast en halv timmes resväg, är det inte något tungt vägande argument. I övrigt skiljer sig de båda orterna mycket litet från varandra. Då kan man fråga vad som talar för att låta skolan ligga kvar i Bispfors. Som redan framgått är de skogliga betingelserna mycket bra där. Det är över huvud taget mycket svårt att finna en lämpligare plats än Bispfors, där man på mycket nära avstånd har boniteter som växlar från mellan I och II upp till V och VI. Dessutom är skolan inarbetad i området och har utlagda övningsområden som i och för sig betingar ganska väsentliga värden. Ur kommunikationssynpunkt är de båda orterna ganska likvärdiga, och vad gäller närheten till befintliga skogsindustrier finns det inte heller några avgörande skillnader. Även ur terrängoch klimatsynpunkt är orterna likvärdiga. Jag har också personligen haft tillfälle att inhämta två elevkullars synpunkter på denna fråga. De framhåller att studieresultatet inte kommer att förbättras om skolan förläggs till Sollefteå och att man från trivselsynpunkt föredrar att stanna kvar i Bispfors. Eleverna uttalar att man, om man skall behålla skolan även i fortsättningen på en ort med samma karaktär som Sollefteå i utbildningsoch kommunikationshänseende, lika väl kan låta den ligga kvar i Bispfors, varigenom man också spar 3 miljoner kronor. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall att reservationen 5.2 c av herr Jonasson.

Herr talman! Vi behandlar i dag frågan om lokaliseringsorterna för de skogsinstitut, som i framtiden skall svara för viss skoglig utbildning. Skogsskoleutbildningen skall enligt skogliga yrkeskommitténs förslag, vilket också är regeringens förslag, ersättas med en skogsteknikerutbildning som förläggs till nya skolenheter kallade skogsinstitut. Utbildningen blir, såsom framgår av jordbruksutskottets skrivning, i stort sett densamma som tidigare motsvarande utbildning. Yrkesutbildningskommittén har i sitt betänkande föreslagit tre institut med en årlig intagning av 32 elever vartdera. Vid remissbehandlingen har dock den synpunkten framförts att en sådan intagning skulle leda till ett överskott av skogstekniker. Mot denna bakgrund har Kungl. Maj:ts förslag blivit att två institut skall inrättas med tills vidare en intagning av 30 elever vartdera per år. Ett institut skall förläggas till norra och ett till södra Sverige. Därutöver hade utredningen föreslagit ett institut i Mellansverige. Det var säkerligen inte lätt för yrkesutbildningskommittén att fastställa lokaliseringsorterna. Föreslagna orter blev Sollefteå för det norra institutet och Värnamo för det södra. Det är placeringen av det södra institutet som jag nu vill lämna några aspekter på. Jag är väl medveten om att det i södra Sverige finns mer än en ort som kan uppfylla kraven för förläggningen av en sådan skola. Kommittén har ansett Värnamo och Växjö vara i stort sett jämställda när det gäller placeringen av ett skogsinstitut. Anledningen till att såväl kommittén som regeringen till sist har bestämt sig för Värnamo tycks vara att där finnes tillgängliga lokaliteter att tas i anspråk för skolan. Jag vill villigt erkänna att det är av värde att det finns lokaler som kan tas i anspråk genast eller efter viss renovering. Men frånsett detta behöver man inte vara lokalpatriot för att påstå att Växjö skulle vara väl så lämpligt som mottagare av ett skogsinstitut. Ett flertal remissorgan har föreslagit Växjö som lokaliseringsort — nämnas kan t.ex. domänstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen. Vidare har ett flertal lokalstyrelser för statens skogssko lor föreslagit Växjö. Växjö är centrum för skoglig verksamhet i en utsträckning som enligt mitt förmenande är unik. Ett flertal skogliga institutioner är placerade i staden. Växjö är för övrigt en rikt differentierad skolstad med bl.a. universitetsutbildning. För ett skogsinstitut torde närheten till övriga skogliga organisationer och till övrig undervisning vara av värde. För eleverna kan denna kontakt även ge bättre möjligheter att bilda sig en uppfattning om de skilda arbetsmöjligheter och uppgifter, som kan erbjudas hos olika arbetsgivare. Denna yrkesvalsorientering på hög nivå kan medverka till att eleverna lättare finner sin rätta plats i arbetslivet. Från dessa synpunkter vore Växjö att föredra i detta sammanhang. Skogsinstituten kommer för sin verksamhet att bli beroende av en skogsbruksskola med maskinteknisk verksamhet, såvida man ej väljer att förse varje skogsinstitut med en egen uppsättning av traktorer och de övriga maskiner som behövs. Därför är det mycket som talar för att lokaliseringen av det sydsvenska skogsinstitutet till Värnamo får till följd att den maskintekniska utbildning, som Kronobergs läns skogsvårdsstyrelse på uppdrag av skogsstyrelsen förlagt till Ryssby lantbruksskola, läggs ned. Med tanke på förhållandena i Kronobergs län, med ett starkt vikande jordbruk, kommer en nedläggning av skogsvårdsstyrelsens verksamhet på Ryssby lantbruksskola att leda till att vi får räkna med att lägga ned även jordbruksutbildningen vid skolan. Innevarande läsår svarar skogsvårdsstyrelsen för den helt övervägande beläggningen av skolans kök, internat och lärosalar. Tillspetsat kan man säga, att med anledning av att Jönköpings läns landsting har överdimensionerat sin centrala yrkesskola i Värnamo och skogsinstitutet nu kanske blir dess räddningsplanka, så får man i Kronobergs län måhända lägga ned lantbruksskolan i Ryssby. En viss skoglig utbildning försiggår i dag på Araby herrgård vid Växjö dit skogsvårdsstyrelsen förlagt kompletteringskurser — tidigare förbererande skogskurser — som det uppdragits åt skogsvårdsstyrelsen att svara för och som obligatoriskt ingår i skogsskoleutbildningen. Vi har inte heller någon garanti för att denna skogliga verksamhet får fortsätta, om det blir en omläggning av -:skogsundervisningen med ett institut i Värnamo. Kammarens ledamöter skulle säkerligen finna det naturligt om det resonemang jag fört ledde fram till att jag yrkade bifall till den motion jag undertecknat. Men jag tycker att reservationen 5.2 c av herr Jonasson väl överensstämmer med de synpunkter vi motionärer framfört. I reservationen tas också hela problematiken upp: antalet skogsinstitut, lokaliseringsorterna och antalet studerande vid instituten. Jag yrkar bifall till reservationen 5.2 c.

Herr talman! Bara några ord om förläggningsorterna för skogsinstituten. Jag hälsar med tillfredsställelse att både Kungl. Maj:t och ett så gott som enigt jordbruksutskott förordat Värnamo som förläggningsort för det södra skogsinstitutet. Lämpliga lokaler kan i Värnamo ställas till förfogande redan nästa år, och vidare finns det i denna del av södra Sverige mycket goda skogliga förutsättningar.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

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något med anledning av motionerna I:841 och II:944, vilka undertecknats av ett stort antal ledamöter. Liksom andra talare vill jag understryka att det är mycket värdefullt att Kungl. Maj:t nu tagit upp frågan om skogsinstituten i årets statsverksproposition. Det är viktigt att undervisningen och utbildningen på skogsområdet utvecklas och effektiviseras och att man ser detta som ett betydelsefullt led i de rationaliseringssträvanden som måste fullföljas när det gäller skogsbruket. Det är emellertid inte på denna punkt som oenighet råder. När vi motionärer yrkar på att ett institut även skall förläggas till Kopparbergs län, sammanhänger detta med några synpunkter, vilka jag ber att få framhålla. Utredningen föreslog på sin tid upprättandet av tre institut, ett i norra, ett i mellersta och ett i södra Sverige. Det var detta förslag som remissinstanserna i stort sett godtog, medan departementschefen nu föreslår att det bara skall bli två institut, ett i norra och ett i den södra delen av landet. Vi motionärer hyser den uppfattningen att departementschefen inte tillräckligt har beaktat de särskilda förutsättningar som gäller för de olika initiativen. Man måste begränsa intagningen till skogsskolornas grundkurser, eftersom tillgången på utbildad arbetskraft nu är större än efterfrågan. Det är detta som motiverar Kungl. Maj:ts förslag om upprättande av enbart två institut placerade i norra och södra Sverige. För Mellansverige sägs det att man där har och även kommer att få behålla skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Detta är emellertid ett argument som enligt vår mening inte är bärkraftigt. Man frågar sig om skogsmästarskolan behöver inblandas i denna diskussion, eftersom det där är fråga om en helt annan kursform. Vi tycker inte att elever från Mellansverige skall behöva söka sig till södra eller norra Sverige med dessas helt annorlunda skogliga förhållanden enbart därför att skogsmästarskolan råkar ligga i Skinnskatteberg. Utbildningskapaciteten har under senare tid begränsats. Enligt Kungl. Maj:ts beslut skall för den kurs som påbörjas första halvåret 1969 tillåtas en intagning av högst 60 elever. Som jag framhöll har det rått en viss brist på lediga platser för skogsteknikerna under senare tid, främst på grund av strukturrationaliseringen och konjunkturnedgången. Mycket talar dock för — bl.a. de omständigheter som herr Jonasson har anfört i sin reservation — att det kan bli behov av en ökad intagning i en relativt nära framtid. Vi som företräder motionärerna anser det vara mycket viktigt att man i detta sammanhang beaktar inte bara den roll grundkurserna spelar utan också det starkt växande behovet av fortbildning, som dessa institut måste svara för. Med tanke på de betydande skogsområden som Mellansverige representerar finner vi det inte rimligt att skogsinstituten placeras så, att tekniker från Mellansverige inte kan få utbildning med anknytning till sina egna skogsförhållanden. Herr talman! Om utredningen hade stannat vid två alternativ i stället för de tre, som betänkandet utmynnade i, hur hade då remissyttrandena utfallit?

Jag behöver inte närmare utveckla detta resonemang; det har redovisats i motionerna. Jag vill också påpeka att detta område är särskilt lämpat för utbildning på olika nivåer; därom vittnar att vi har skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Skogshögskolan har sedan mycket lång tid utnyttjat de fördelar vårt län erbjuder från undervisningsoch demonstrationssynpunkt vid sina anläggningar i Garpenberg, Malingsbo, Bjurfors och Siljansfors. Vad som också bör uppmärksammas är att det finns en flerårig statistik, som klart ger vid handen att av de sökande till statens skogsskolor ett större antal har uttalat sig för att få komma till Bjurfors skogsskola, belägen nära Avesta, än till någon av de övriga skogsskolorna. Det måste ändå fattas som ett starkt förtroende för den mellansvenska utbildningsmiljön. Även andra skäl talar för att man skulle behålla Bjurfors—Avesta eller alternativt, om man skulle finna det lämpligare, söka sig annan förläggningsort inom länet.

I det läge som frågan nu har hamnat i, herr talman, anser jag det ganska utsiktslöst att yrka bifall till motionerna. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen vid punkten 28 nr 5.2 c av herr Jonasson, eftersom innebörden i denna reservation ligger mycket nära vårt motionsyrkande.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att hålla något längre anförande. Eftersom jag inte har någon motion att försvara kanske någon vill säga: Då har Du inte heller i talarstolen att göra! Min mångåriga erfarenhet av riksdagsarbete säger mig att när det kommer ett utredningsförslag som sedan blir föremål för en proposition spelar det ingen roll om det väcks aldrig så många motioner; alla går samma öde till mötes — de avslås på löpande band. Det kommer att bli fallet även denna gång. Vid gårdagens kvällsplenum uttalade herr Lundberg några kritiska ord om vår förmåga i detta land att förstöra pengar. Jag röstade för hans yrkande, ty jag tyckte att han vidrörde ett problem som är mycket viktigt i våra dagar. Alla utredningar skall visa sig am bitiösa; man ställer olika förslag som innebär att vad som redan finns skall läggas ned, även om det under årens lopp har kostat miljoner kronor och befinner sig i gott skick. Därför föreslår man i stället nya platser för olika aktiviteter, så att vi får tillfälle att göra av med mer pengar. Jag tror att herr Lundberg hade fullkomligt rätt när han anförde att människornas resurser är begränsade, och det skulle inte skada om utredningar och andra någon gång tänkte på det. Jag kunde naturligtvis också ha motionerat, men jag brydde mig inte om att göra det, ty jag visste hur det skulle gå med motionerna. Jag uttalar emellertid nu en klar protest mot att vi skall lägga ned skogsskolan i Ljungbyhed, Kolleberga — för övrigt den enda lövskogsskolan i landet, om jag inte minns fel. Under årens lopp har mycket pengar lagts ned för att sätta den i skick. Sedan detta är gjort och alla är nöjda säger man: Nu är det tid att lägga ned den; nu har vi hunnit att förstöra pengar, så nu skall vi satsa på nya områden! Ja, herr talman, när man talar från denna plats får man ju tänka sig för, och man kan egentligen inte säga vad man skulle önska. Jag skall därför endast upprepa vad jag sade tidigare att man någon gång bör tänka sig för och ta vara på vad som finns. Kolleberga var mycket bra placerat. Det låg nära Klippan, avståndet till staden Lund var litet och utbildningsmöjligheter för de anställdas barn fanns sålunda i tillräcklig omfattning. Vad jag reagerar allra hårdast mot är att man under årens lopp satsar miljoner på att ställa i ordning platser för olika ändamål och när allt är färdigt säger man: Nu skall vi inte fortsätta här, nu skall vi driva verksamheten på andra platser för att, som jag sade, få möjlighet att förstöra ännu mera pengar. Kapitalförstöring av stora mått är högsta mode på olika håll i Sverige i dag. För träffliga skolor på landsbygden läggs ned på löpande band. Sedan jämrar man sig i städerna över att man inte kan få skollokaler. Man får för allt i världen några baracker — dithän har man drivit utvecklingen sedan man förstört allt som tidigare funnits. Man hyser nämligen den bestämda åsikten att det går bra att forsla barn till en stad, men att forsla barn från en stad till en ort på landet går inte. Herr talman! Jag är uppbragt över vad som sker i mitt eget län, men jag skall inte använda sådana ord att herr talmannen behöver använda sin klubba.
Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i jordbruksutskottet har för en gångs skull biträtt en proposition från den socialdemokratiska regeringen, och det kanske kan vara befogat att något motivera varför vi tagit den ställningen. Jag hälsar i och för sig med glädje att man nu åstadkommer en anpassning av den skogliga utbildningen till de ändrade förhållandena och till efterfrågan. När man drar ned utbildningskvantiteten uppstår naturligtvis problem, och därför är det ganska naturligt att aktioner gjorts från olika 1lokala håll. Jag hyser sympatier för de tankegångar som förs fram i reservationen 3.1 angående skogsteknikerutbildningens längd. Att jag inte har biträtt reservationen beror på att jag anser att resultatet skulle bli något konstlat; man skulle få två utbildningsvägar med samma utbildningstid och i stort sett samma utbildning som emellertid skulle ge olika kompetens. Jag kan mycket väl tänka mig att vi i framtiden kan få ett slags enhetsbefälsreform på skogstjänstemannaområdet. Jag tror att vi om kanske tio år är mogna att göra en sammanslagning av skogsteknikerkåren och =skogsmästarkåren; jag tror att det är en realistisk tanke. Men jag anser att tiden i dag ändå inte är mogen för det, och därför är jag beredd att biträda propositionen och rösta för att vi tills vidare begränsar utbildningen av skogstekniker till en och en halv termin. Vi måste emellertid ta med i beräkningen att utbildning på skogsbruksskola är obligatorisk för skogstekniker, varför deras utbildning blir något mer omfattande än en och en halv termin på skogsinstitutet. Lokaliseringen är ju en helt annan fråga. Jag vågar hävda att skogsinstituten skulle kunna lokaliseras, inte till vilken ort som helst men till väldigt många platser här i landet utan att förutsättningarna för en mycket god utbildning skulle äventyras. Om de skall ligga i Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten har inte med saken att göra, utan det blir främst lokaliseringspolitiska skäl som får avgöra det. Jag har dock den uppfattningen att dessa två institut, som skall ta in 30 elever var, inte är några lokaliseringsobjekt av så fantastiskt stor betydelse. Jag tycker att denna fråga bör avgöras nu. Det föreligger ett förslag som gör det möjligt för riksdagen att suveränt bestämma, att skogsinstituten skall ligga i Sollefteå och Värnamo. Jag tror inte att något vore att vinna på att riksdagen avhände sig beslutanderätten i frågan och överlät denna till Kungl. Maj:t. Det skulle bara medföra en fördröjning, och resultatet skulle förmodligen i alla fall bli detsamma. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att konstatera att de debatter som förts i denna fråga har gett ett utomordentligt gott belägg för att såväl utredningen och Kungl. Maj:t som jordbruksutskottet har bedömt frågan riktigt i det förslag som nu föreligger. Jag skall med hänvisning till den tidigare förda debatten endast be att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Under denna punkt i jordbruksutskottets utlåtande finns en reservation, nr 6, av jordbruksutskottets samtliga borgerliga ledamöter.

Som grund för Kungl. Maj:ts förslag ligger en utredning som är gjord av kammarkollegiet. Kollegiet uttalar där, att förmånen inte vilar på någon rättslig grund, utan att staten har möjlighet att ensidigt indraga denna förmån. Förmånstagarna på Öland hävdar motsatsen. De hävdar att utsyningsrätten har en rättslig grund. Den är, som det står i reservationen, närmast »av servitutskaraktär», och det anses därför orimligt att förmånen skall kunna uppsägas ensidigt av den ena parten, utan den frågan måste avgöras av domstol. Vi reservanter finner att det ur rättssäkerhetssynpunkt är väsentligt att man i en fråga som denna inte tillämpar ett förfarande som avviker från förfarandet i vanliga fall när det föreligger olika meningar i juridiska spörsmål. När två parter har olika meningar och inte kan komma överens, hänskjuts i alla andra avseenden frågan till domstol för avgörande, och i och med att domstol har avgjort ärendet accepterar alla utslaget. Vi skulle anse det lyckligt om domstol också i detta fall fick avgöra den rättsliga bakgrunden till denna förmånsrätt. Det är möjligt att domstolen i så fall skulle finna att Kungl. Maj:t och kammarkollegiet har bedömt frågan rätt, men om detta fastställdes av en domstol skulle mycken irritation försvinna. Jag vill också påpeka att alla statliga myndigheter inte har biträtt Kungl. Maj:ts förslag.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

Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden och den sig alltmer närmande påsken skall jag avstå från att här ytterligare utveckla de historiska perspektiv på denna fråga som herr Börjesson i Glömminge anlade. Men låt mig säga att jag tyckte att herr Börjesson började sin historik litet väl sent. I stället för 1700-talet borde han ha börjat med 1400-talet, ty då ägdes Böda kronopark av Hans Majestät Konungen och endast vissa fastigheter inom området befann sig i enskild ägo. När herr Börjesson sade att riksdagen inte alltid bryr sig om vad statsrevisorerna säger såg jag att herr förste vice talmannen lyssnade uppmärksamt. Herr förste vice talmannen är ju nu ledare för statsrevisorerna. Jag har den bestämda uppfattningen att när statsrevisorerna uppmärksammar en fråga, så gäller det ett problem av sådan betydelse att det bör undersökas. 1952 ansåg revisorerna det vara fallet med utsyningsrätten i Böda kronopark och meddelade detta till riksdagen, varpå utskottet tog ställning. Därefter tillsattes kammarkollegiets utredningsman — som tydligen nu har sagt något annat till herr Börjesson i Glömminge än vad han har skrivit i sin utredning. Där har han slagit fast vissa förhållanden, och den utredningen har sedan testats av jusetitiekanslern, som förklarat att utredningen är gjord med all den noggrannhet man kan fordra. Sedan bara några ord om den gamla rätten att mot reducerade priser erhålla utsyning av ved och virke från kronoparken Böda. Motinonärer och reservanter menar att den frågan borde prövas av domstol innan den avgöres av riksdagen — men den möjligheten kvarstår ju oavsett vilket beslut riksdagen fattar! Jag ser att herr Börjesson i Glömminge nu antecknar flitigt, och han kommer förmodligen att säga: »Ja, det är ju bra i och för sig, men de kost naderna borde staten ha tagit på sig.» Då vill jag svara att staten genom den företagna utredningen har slagit vakt om sin rätt, och då återstår det för motparten att bestrida den, vilket man kan göra genom att gå till domstol. Så har vi sett på denna fråga. Och det föreligger som sagt inga hinder att gå den vägen. Det skulle vara mycket mer att säga härom, men jag skall avstå från det. Några ord vill jag emellertid tillägga. Det är så, herr Börjesson i Glömminge och herr Krönmark, att det har sålts viss mark från kronoparken Böda, och köpeskillingen för den marken har inlevererats till domänverket. Den uppgiften har jag fått från riksdagens upplysningstjänst och behöver väl inte tvivla på att den är riktig. Och bara detta faktum säger ju att staten har rätt att handla så som skett. Vill herrarna inte nöja sig därmed, återstår det att gå till domstol med ärendet. Det är en möjlighet som inte försvinner genom riksdagens beslut. I och med att den förmån det här gäller försvinner får ju vederbörande av staten ett bidrag, som är av ganska avsevärd storleksordning. Jag tycker att det i och för sig är riktigt att de får det bidraget.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

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge säger att det i detta fall skulle bli fråga om en civilrättslig process, som kommer att kosta mycket pengar, och att det vore bättre om staten hade tagit på sig denna kostnad. Men, herr Börjesson, staten har genom kammarkollegiets utredning och justitiekanslerns bekräftande av detta utredningsresultat fått klarlagt vad som är statens rätt. Det måste då vara den andra partens sak att bevisa motsatsen. Det kan såvitt jag förstår inte förhålla sig på annat sätt. Därefter säger herr Börjesson att skogsvårdsstyrelsens chef och länsstyrelsens chef är en och samma person och att han skiftat uppfattning på grund av inflytande från föredraganden. Ja, visst kan det vara en förklaring, men det är inte försvarligt att en landshövding inte bättre sätter sig in i frågorna än att han faller för den som föredrar dem. Jag hoppas att andra kammaren tillräckligt satt sig in i denna fråga, så att herr Börjessons historiska utläggning inte kommer att förleda ledamöterna att rösta för reservationen.

Herr talman! Det intressanta och ingalunda oväsentliga spörsmål som nu diskuteras har i propositionen underligt nog inpassats under rubriken »Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal». Jag skall inte alls gå in på frågan huruvida utsyningsrätten är tidsenlig eller inte, men jag vill anlägga en principiell synpunkt. Dessförinnan kanske jag bör nämna att jag inte deltagit i utskottsbehandlingen och således inte är ansvarig för vare sig utskottsmajoritetens eller reservanternas skrivning. Jag ser det så, att när man skall ta ifrån enskilda eller en grupp av männi skor en förmån är det angeläget att beslutet inte kränker någons lagliga rätt. I detta fall står sakkunskap mot sakkunskap.

Som jag sade tidigare står sakkunniga personer på ömse sidor om skiljelinjen i detta fall. Jag tycker verkligen att med hänsyn till den osäkerhet som vidlåder problemet är det skäl för kammaren att bifalla reservationen 6. Då blir frågan ytterligare prövad innan ett slutligt avgörande sker.

Herr talman! Jag ber att få understryka att vad jag citerade var hämtat ur utskottsmajoritetens uttalande. Majoriteten säger där att kammarkollegiet konstaterar att utsyningsförmånen inte synes grunda sig på någon laglig rätt. Med detta ord »synes» framhåller man såvitt jag förstår att det inte tycks vara helt avgjort hur det är med denna sak. Även om det är riktigt som herr Persson i Skänninge säger att länsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet, lär väl även denna förvaltningsmyndighet ha juridisk sakkunskap till sitt förfogande.

Herr talman! I årets statsverksproposition redovisas under den punkt vi nu behandlar en av kartverket framlagd långtidsplan rörande den allmänna kartläggningen under 1970-talet. I fråga om försörjningen med ekonomiska och topografiska kartor vid 1970 års slut lämnas därvid en redovisning, av vilken bl.a. framgår att den ekonomiska kartan vid denna tidpunkt kommer att saknas helt eller delvis i en del län. För Blekinge och Kristianstads län gäller detta så gott som hela länen. Cirka 15 procent av Malmöhus län och cirka 90 procent av Värmlands län beräknas vara täckta. Stora delar av Kopparbergs län samt av de fyra nordligaste länen kommer att vid 1970 års slut alltjämt stå utan ekonomisk karta. Den topografiska kartan kommer vid samma tidpunkt att saknas helt eller delvis i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. För flertalet län kommer det också att föreligga behov av att revidera kartorna. De nu redovisade uppgifterna utgör ett drastiskt belägg för hur den stilleståndsperiod i fråga om medelstilldelning till de allmänna kartarbetena, som i praktiken varit rådande under senare år, kraftigt har ackumulerat behoven till förfång för åtskilliga grenar av samhällsverksamheten. Tillgången på moderna ekonomiska och topografiska kartor har, såsom kammarens ledamöter väl vet, utslagsgivande betydelse för bedömanden och planeringar såväl i statlig och kommunal förvaltning som inom näringslivet i ett flertal avseenden. Inte minst på samhällsplaneringens område är ofta bristen på tillförlitligt kartunderlag en flaskhals, som leder till att arbeten kraftigt försenas eller fördyras i orimlig omfattning. Tillfredsställande tillgång på moderna ekonomiska eller topografiska kartor medför för åtskilliga viktiga områden av den samhälleliga utbyggnadsverksamheten en sådan besparing i tid, kostnader och personal att enbart av denna anledning ett snabbt upprättande av dessa kartor är väl motiverat. Tyvärr inger den nu redovisade kartplanen för nästa 10-årsperiod inte några större förhoppningar om att förhållandena i förevarande avseende kommer att bli så värst mycket bättre i fortsättningen. Under förutsättning att särskilda medel inte anvisas för att intensifiera kartläggningen beräknas således utgivningen av den ekonomiska kartan kunna slutföras i Hallands län år 1970, i Värmlands län år 1971, i Malmöhus och Västernorrlands län år 1973, i Blekinge län år 1974 och i Kristianstads och Norrbottens län år 1976. Jämtlands län kommer inte förrän år 1977 och Kopparbergs och Västerbottens län år 1978. Det är mot denna bakgrund ägnat att förvåna att inte Kungl. Maj:t har ansett sig kunna förorda att åt kartverket ges resurser för att möjliggöra den intensifiering av verksamheten, som i så hög grad behövs. Den ökning av anslaget med 100 000 kronor som föreslås för att påskynda kartläggningen i Sydsverige kan inte ge något märkbart bidrag till dessa strävanden. Den redovisning som har lämnats visar klart att många viktiga områden av landet fortfarande står utan moderna ekonomiska och topografiska kartor och också, kommer att göra det under lång tid framöver, om inte kraftinsatser sker. Kartverket har genom tillkomsten av goda arbetsutrymmen och modern teknisk utrustning stora förutsättningar att klara uppgiften. Även om kartverket gjort och gör mycket goda insatser för att inom ramen för sina resurser rationalisera och effektivisera kartframställningen, krävs enligt min mening ytterligare medel för att mera märkbart förbättra situationen för de områden som saknar det moderna kartunderlaget för sin planeringsverksamhet. Det innebär ett betydande slöseri med samhällets resurser att i onödan undanhålla det viktiga planeringsinstrument som ifrågavarande kartmaterial utgör. Vi som undertecknat motionerna I: 852 och II: 968 är övertygade om att betydligt ökade resurser måste ges om man inom rimlig tid skall kunna råda bot på den besvärande bristen på modernt kartmaterial inom stora delar av vårt land. Av vad jag har sagt torde framgå att utgifterna på detta område mer än väl uppvägs av vinster på andra fält inom den samhälleliga planeringsverksamheten. Eftersom vi anser att ett förslag om medelsförstärkning bör vara grundat på närmare prövning av hur de ökade insatserna lämpligast bör sättas in, har vi inte nu velat föreslå någon ändring av det i statsverkspropositionen för nästa budgetår beräknade kartarbetsanslaget. Däremot anser vi att den allvarliga situationen fullt ut motiverar att riksdagen gör ett starkt uttalande till förmån för en ökad insats på detta område så snart som möjligt; riksdagen bör utan tvekan vara aktivt intresserad av denna fråga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 7, som helt ansluter sig till vårt motionsyrkande.

Herr talman! Dessa motioner kommer tillbaka varje år — såvitt jag vet har de gjort det under en lång följd av år. Jag bestrider inte ett ögonblick att en ekonomisk och topografisk karta är av utomordentligt stort värde. Om jag inte minns fel fattade riksdagen emellertid på 1960-talet ett beslut som innebar att tiotusendelskartan nu praktiskt taget är klar i Jämtland. Jag ser att herr Jönsson i Ingemarsgården skakar på huvudet; om detta inte är riktigt har kartverket lämnat en felaktig uppgift. Kungl. Maj:t föreslår nu att 100 000 kronor anslås för en intensifiering av kartläggningen. Det skulle naturligtvis behövas mer pengar, men såsom jag förut sagt måste man alltid göra vissa prioriteringar och avvägningar.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

Herr talman! Denna punkt gäller bidrag till naturvårdsupplysning. Trots att det skrivs och talas så mycket om naturvård tycks det tyvärr vara så, att många varken kan eller vill förstå vilken skada de åstadkommer för andra personer. Det gäller turister som slänger skräp i skog och mark och det gäller andra personer som använder naturen som avstjälpningsplats, så att man där kan finna gamla möbler och mattor och till och med gamla skrotbilar. Vi måste också ingripa mot företag som förorenar vatten och luft. Jag tror att vi dessutom bör ha ögonen på de företag som tillverkar förpackningsmaterial som icke med tiden bryts ned. Det är därför nödvändigt med upplysning och åter upplysning, om vi skall kunna göra vårt folk mera naturminded än det tycks vara. En enda slarver kan åstadkomma otrivsel och otrevnad för tusentals andra medborgare. Jag är övertygad om att naturvårdsverket gör mycket stora insatser på detta område, men det är också nödvändigt att naturvårdsverket får hjälp av frivilliga organisationer och andra frivilliga. Men detta frivilliga arbete kommer inte fram av sig självt. Härför behövs propaganda och upplysning, och detta kostar pengar. Det har gjorts mycket — det är inget tvivel om den saken — av sådana organisationer som Svens Nu har naturvårdsverket begärt en ökning av anslaget till sin verksamhet med 300 000 kronor. Denna ökning har man begärt för att kunna höja anslaget till de frivilliga organisationerna och även för att förstärka sin egen upplysningsverksamhet för en bättre naturvård. Kungl. Maj:t har visserligen medgivit en ökning med 100000 kronor, men tyvärr är denna ökning otillräcklig för de behov som redovisats av naturvårdsverket. Tidigare har det utgått ett anslag på 15 000 kronor till Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. Detta anslag skulle enligt propositionen bortfalla. Vi anser detta vara felaktigt, eftersom de insatser som Vetenskapsakademien kunnat göra genom sin naturskyddskommitté varit i hög grad behövliga.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

Herr talman! Jag tycker i likhet med herr Hansson i Skegrie att detta anslag är mycket angeläget. Det kan bidra till ökad upplysning och därmed i sin tur förebygga fortsatt nedskräpning i naturen. Som naturvän blir man mycket ofta chockerad, ledsen och förvånad när man utefter våra vägar finner massor av skräp, flaskor, plastpåsar, tetrapak och allt vad det kan vara. Inte mindre chockerad och ledsen blir man när man ute i skärgården går efter våra vackra stränder och också där finner allt mer skräp som flutit i land. Det är tydligen tyvärr så, att en allt större del av svens ka folket fått den dåliga vanan att bara kasta ifrån sig allt man vill bli av med; det har blivit comme il faut att bara slänga ut skräpet genom bilfönstret eller från båten. Därför tror jag att en ökad propaganda mot denna nedskräpning är ytterligt angelägen. Jag tror att en sådan naturvårdspropaganda bör bedrivas inte minst i skolorna, och jag tror att den skulle kunna få särskilt stor genomslagskraft om den i större utsträckning än nu förekom i radio och TV — jag vet inte om där över huvud taget förs någon sådan propaganda för närvarande. När jag nu så varmt talar för detta skulle man ju kunna tycka att jag borde kunna instämma helt i det yrkande om ytterligare 100 000 kronor som ställts av herr Hansson i Skegrie. Men anslaget har redan ökats med 100000 kronor, d.v.s. med ungefär 20 procent. Dessutom sysslar kommittén för ett renare samhälle med dessa frågor. Den kommer enligt vad jag har hört relativt snart att lägga fram ett förslag. Därför har jag tyckt att det är opåkallat att nu gå längre än regeringen gjort. Däremot instämmer jag helt med herr Hansson i Skegrie när det gäller Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. Det gäller ett litet anslag, 15000 kronor, men detta har ändå gjort det möjligt för kommittén att arbeta och ge sin syn på olika frågor. Kommittén har haft en mycket allsidig syn på dem beroende på att så många experter samverkar vid bedömningen. I den motion som ligger bakom reservationen 8 b har det framhållits att det visserligen skett en upprustning av naturvårdsverket men att man åtminstone för närvarande saknar all den expertis som Vetenskapsakademien har, t.ex. fältbiolog, geolog och kulturgeograf. Det är ingen som har bestridit dessa uppgifter. Jag tycker att det är onödigt, jag skulle nästan vilja säga klåfingrigt, att slopa detta anslag som jag tror har ganska stor betydelse. Jag yr

Herr talman! Jag skall i görligaste mån efterkomma presidiets och med sannolikhet även kammarledamöternas önskemål genom att fatta mig så kort som möjligt. Det var för mig glädjande att herr Hedin visade så stor förståelse för utskottet och Kungl. Maj:t som han verkligen gjorde. Jag skall inskränka mig till en liten kommentar. Det har redan nämnts att en uppräkning av nästföregående års anslag har skett med inte mindre än 20 procent. Man borde väl kunna tillåta att fördelningen av de tillgängliga medlen får verkställas av Kungl. Maj:t så att de på lämpligaste sätt kan komma olika ändamål till godo. Det bör erinras om att frågan om åtgärder mot nedskräpning är under behandling i kommittén för ett renare samhälle. Det är förunderligt att om Kungl. Maj:t vill höja ett anslag från det ena året till det andra med låt oss säga 100 000 kronor, faller man genast för frestelsen att tillgripa överbudspolitik, vilket har skett även i detta fall. Nu får vi väl säga att vi aldrig kommer ifrån detta — det ser ut som om det skulle vara en tvingande nödvändighet.

Jag skulle beträffande reservationen 8 hb kunna använda samma motivering som i fråga om reservationen 8 a, att det i första hand bör ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma om anslagets fördelning på olika ändamål. I och för sig bör dock naturvårdsverket, med den naturvetenskapliga expertis som nume ra står till dess förfogande, på ett fullt tillfredsställande sätt kunna fullgöra de uppgifter i förevarande avseende som hittills ankommit på naturskyddskommittén. Någon anledning för riksdagen att gå in på en närmare prövning härav synes mig icke föreligga.
Herr talman! Att vara okunnig är i regel inte så farligt, bara man är medveten om sin brist, men att vara okunnig och ändå tro sig behärska allt och veta allt, det är farligt. Så illa tycks det vara med naturvårdsverket, som vill strypa Vetenskapsakademiens <naturskyddskommitté, det organ som under svensk naturvårds hela historia spelat en avgörande roll. Några ekonomiska skäl åberopas inte. Man kan väl som motskäl tvärtom våga påstå, att sällan så många fackmän gjort så mycken nytta för så litet pengar som för de 15000 kronor som kommittén fått. Det enda skäl naturvårdsverket anfört för att slopa bidraget till Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté är att man nu inom sig har all sakkunskap. Det är just där det farliga ligger — det har man nämligen inte.

Naturvårdsverket motiverar som sagt sin ståndpunkt med att man har all erforderlig expertis inom verket. Visst är denna expertis skicklig, det skall inte bestridas en sekund. Men det finns också mycket väsentliga områden som inte är företrädda där. Herr Hedin nämnde nyss geologin, fältbotaniken och kulturlandskapsvården. Jag skulle vilja tillägga: en kulturhistoriker. Men vad skulle en sådan ha att göra i naturvårdsverket, kan någon vilja fråga. Jo, det är nämligen så, att vad vi menar med natur inte är något orört landskap. Ett sådant är ytterligt svårt att upptäcka någonstans. Vår natur är i stället ett kulturlandskap som bildats och utvecklats genom de åtgärder våra förfäder i generation efter generation har vidtagit eller underlåtit att vidta. Detta landskap kan bara bevaras genom att hävdas på ett likartat sätt. För att få fram historiska synpunkter behöver vi alltså få en kulturhistoriker knuten till naturvårdsverket. Någon sådan finns inte i detta verk. På samma sätt saknar verket möjlighet att ägna tillbörlig uppmärksamhet åt de andra här uppräknade förhållandena. Verkschefen har visserligen muntligen under hand meddelat att han vid behov kommer att rådfråga experter utanför verket. Just detta yttrande visar att han — vilket torde gälla också för herr Eskilsson — inte har klart för sig hur Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté arbetar. Det är kommittén som sådan som avger utlåtanden efter grundlig beredning av frågorna ur olika synpunkter, det är aldrig fråga om utlåtanden från enskilda sakkunniga. Jag vill än en gång upprepa att jag inte vill säga ett ont ord om naturvårdsverkets mycket framstående experter. Men tar man bort en instans blir belysningen av frågorna mera ensidig, det kan man inte undgå. Detta är särskilt allvarligt i naturvårdsfrågor som ofta är starkt kontroversiella och svåra att få ett ordentligt grepp om. Det är givetvis beklagligt, inte minst för naturvårdsverket, att det på detta sätt sluter sig inom sitt skal. Jag ber, herr talman, därför att få ansluta mig till reservationen 8 hb vid punkten 36.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
Herr talman! Jag hyser stor respekt för herrar Wachtmeisters och Tobés motion, det vill jag verkligen framhålla. Men anslaget på 15000 kronor bör ändå kunna skaffas från annat håll. Jag tyckte ett tag att herr Wachtmeister gjorde ett allvarligt försök att nedvärdera den expertis som står till naturvårdsverkets förfogande, men han återtog detta ganska snabbt, vilket gladde mig. Naturvårdsverkets expertis bör kunna få hjälp och samverkan från andra experter. Har departementschefen utlovat någonting på det här området som jag inte känner till, så kan vi nog vara förvissade om att frågan kommer att kunna lösas på ett både för mig och herr Wachtmeister = tillfredsställande sätt. Det finns inte någonting som inte kan göras bättre, det erkänner jag. Vi får därför förutsätta att den här frågan kommer att kunna lösas i annat sammanhang.
Herr talman! Jag vill till herr Eskilsson säga att jag två gånger deklarerade: Inte ett ont ord om naturvårdsverkets expertis. Jag gjorde inte ett enda försök att nedvärdera den. Men jag hoppas att departementschefen, som ju är närvarande här, hörde vad herr Eskilsson sade när han uttryckte förhoppningen att dessa pengar skall kunna anskaffas på annat sätt. Jag hoppas att departementschefen tager detta till sitt hjärta och begrundar det över påskhelgen, så att vi efter helgen kan ge Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté ett klart löfte om att pengar na skall anvisas och kommittén alltså inte behöver lägga ned sitt arbete.

Herr talman! Under punkten 37, som gäller ersättningar vid bildande av naturreservat m.m., alltså ersättningar till markägare för naturvårdsändamål, behandlas två motioner, vari yrkas höjning av anslaget med en miljon kronor. Anslaget är nu upptaget till 3 miljoner och har räknats upp till 5 miljoner kronor i propositionen. Men i de båda motionerna begärs att anslaget skall räknas upp med ytterligare en miljon till 6 miljoner kronor. Motivet för det är ganska uppenbart för den som litet närmare sätter sig in i detta ärende.

Det är allvarligt om anslaget är för lågt, så att man inte kan lämna ersättning till de markägare, som inte får utnyttja sin mark. Jag och de övriga motionärerna anser att anslaget är alldeles för litet, eftersom utbetalningen under budgetåret 1967/68 uppgick till över 6,5 miljoner kronor och det nu föreslås en uppräkning till endast 5 miljoner kronor. Utvecklingen har visat att utbetalningarna kommer att bli högre år efter år. Departementschefen har alltså ansett det lämpligt med ett anslag på 5 miljoner kronor, medan naturvårdsverket har förordat 6 miljoner kronor.

Om bara hälften, 13—14 miljoner, skulle bli aktuellt uppgår ju anslaget till endast hälften av vad som behövs. I Stockholms län är läget för närvarande det, att enbart i detta län det sammanlagda belopp som behövs i de nu aktuella fallen överstiger det av departementschefen begärda anslaget. Jag tycker därför att alla skäl talar för att utskottet åtminstone borde ha gått med på motionärernas begäran och alltså höjt anslaget med ytterligare 1 miljon kronor. Om anslaget är för lågt föreligger risk för att många, framför allt mindre markägare som inte vill bråka och inte har råd att bråka så länge, råkar i kläm. I flera fall pågår nu processer om hur höga ersättningar som skall utgå. Många människor har emellertid inte lust, råd eller tid att processa i många år om ett mindre ersättningsbelopp, och då föreligger risk för att vederbörande hellre tar den låga ersättning han blir erbjuden. Och ju mindre anslaget är, desto mindre ersättningsbelopp riskerar han att bli erbjuden. Vidare vill jag här framhålla en annan sak. Utskottet har avstyrkt motionerna men skriver i sitt utlåtande ändå om Kungl. Maj:ts förslag följande: »Mot förslaget, som innebär en anslagsökning av 2 milj.kr. för angivna ändamål, finner utskottet inte något att erinra.> Utskottet har sålunda inte haft något att erinra mot denna höjning med 2 miljoner kronor.

Det vore intressant att höra utskottets motivering för ett sådant resonemang. Mot bakgrund av att länsstyrelserna har begärt 27 miljoner kronor borde ju utskottet ändå ha någon motivering för att säga ja till 5 miljoner men nej till 6 miljoner. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen II: 989.